Herr talman! Jeff Ahl har frågat statsrådet Sven-Erik Bucht om regeringen avser att ändra förhållningssätt vad avser omräkning av koldioxid och energiskattesatser på bränslen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Koldioxid och energiskattesatserna på fossila bränslen räknas årligen om med förändringen i faktiskt konsumentprisindex, KPI, vilket syftar till att realvärdesäkra skattesatserna. Från och med den 1 januari 2017 görs även en omräkning som beaktar utvecklingen av bruttonationalprodukten för bensin och dieselbränsle. Detta är i syfte att bevara beskattningens miljöstyrande effekt också med stigande realinkomster. Rent praktiskt sker detta genom ett schabloniserat tillägg av 2 procentenheter till KPI-omräkningen, för både energi och koldioxidskattesatserna, men uttryckt som en höjning enbart av energiskattesatsen. Klimathotet är starkare än någonsin, och 2016 var det varmaste året på jorden sedan mätningarna startade. Ungefär hälften av utsläppen av växthusgaser i sektorerna utanför EU:s system för handel med utsläppsrätter kommer från bensin och dieselbränsle. Syftet med drivmedelsskatter är att stimulera till en omställning av minskade växthusgasutsläpp från transportsektorn samt gynna energieffektivare fordon. Den årliga omräkningen av energiskattesatserna bidrar till att omställningstrycket i transportsektorn inte minskar.

Herr talman! Socialdemokraterna brukar göra ett stort nummer av att det är ett parti för de ekonomiskt mindre bemedlade. Tyvärr förhåller det sig precis tvärtom. Det är viktigt att Sverige är ett land som håller ihop, både ur ett socioekonomiskt och ur ett sociokulturellt perspektiv. Vad Socialdemokraterna och finansministern däremot verkar missa är att fördelningspolitik inte bara handlar om att ta in skatt för att sedan fördela dessa skatter. Lika viktigt är det också att fundera på vilka skatter som tas ut och hur dessa tas ut. Sverigedemokraterna är ett parti som tror på en solidarisk fördelningspolitik. Det är tråkigt att Socialdemokraterna, som påstår sig vara för en sådan politik, uppenbarligen inte kan leverera i faktisk politik. Samtidigt som nya dyra miljöbilar ska ges skattelättnader genom ett så kallat bonus-malus-system kommer bensin och dieselpriserna att skjuta i höjden på grund av de nya skatter som regeringen redan har genomfört och har aviserat att man tänker fortsätta genomföra. Således blir effekten att människor som har mycket pengar får skattelättnader, för det är oftast bara de med mycket pengar som har råd att köpa dyrare bilar. Däremot kommer medborgare med lägre inkomster och som kör äldre bilar att få betala betydligt mer i form av höjd drivmedelsskatt. Jag undrar om finansministern och regeringen förstår att det kommer att bli svårt för exempelvis en ensamstående undersköterska på landsbygden att få livspusslet att gå ihop, då utgiften för personen i fråga kraftigt ökar i procenttal räknat. Förstår finansministern att sådana skatter slår hårt mot pensionärerna, dem som regeringen påstår sig vilja gynna? De är beroende av bilen, och det gäller särskilt de pensionärer som bor på landsbygden. De smulor ni tillskjuter de äldre i er budget täcker inte dessa utgiftsökningar, utan det kan snarare vara så att man går bakåt på grund av detta. Det är synnerligen osolidariskt att ta från de fattiga och ge till de rika eller att den redan hårt påfrestade landsbygden ska beskattas ännu hårdare och ge till storstäderna. Men tyvärr verkar Socialdemokraterna ha fallit in på Miljöpartiets spår vad gäller den här delen. Sverige måste hålla ihop, och i Sverige ska vi inte straffbeskatta dem med lägst inkomster. Det är tydligt att Socialdemokraterna i och med denna snedvridna skattepolitik avser att vika sig för Miljöpartiets avbefolkningspolitik för landsbygden. Jag vill därför få svar på om finansministern inser hur skev den här skattepolitiken är. Menar regeringen verkligen att skattepolitiken är solidarisk när den gör möjligheten att köra bil till en klassfråga? Jag vill också veta om Socialdemokraterna genom nya beslut i regeringen lovar att förhindra att Miljöpartiet får mer inflytande som påverkar svensk landsbygd och dem som bor där negativt.
Herr talman! Jeff Ahl frågar om vi förstår hur skev skattepolitiken är. Enligt honom verkar den gynna dem som har höga inkomster. Jag vill påminna Jeff Ahl om en debattartikel som en företrädare för Sverigedemokraterna, den ekonomisk-politiska talespersonen Oscar Sjöstedt, skrev förra veckan. Där var han tydlig med att Sverigedemokraterna ställer sig bakom de andra borgerliga partiernas samtliga skattesänkningar för dem som har de högsta inkomsterna. Man vill ta bort den nedtrappning av jobbskatteavdraget som vi har gjort för dem som tjänar 50 000 eller mer. Det innebär alltså en skattesänkning för dem som tjänar över 50 000. Man vill ta bort hela den statliga värnskatten. Det är ytterligare en skattesänkning för dem som tjänar allra mest. Man vill höja brytpunkten. Det är någonting som påverkar inte bara höginkomsttagare utan också en del medelinkomsttagare, men det gäller inte undersköterskan. Sverigedemokraterna står alltså nu för ett väldigt brett och dyrt skattesänkarpaket för dem som har de allra högsta inkomsterna. Det blir därför lite konstigt när Jeff Ahl står här i talarstolen och säger att man vill ha en solidarisk fördelningspolitik, när skattepolitiken i huvudsak verkar gå ut på att man ska sänka skatten för dem som tjänar allra mest. Vad gäller den här förändringen är det så att styrningen inte ökar i takt med att inkomsterna ökar. Den uppräkning vi har innebär inte att miljöstyrningen ökar med åren, utan den ligger still. Om man inte har en sådan uppräkning minskar ju hela tiden miljöstyrningen, vilket naturligtvis inte vore bra ur klimatsynpunkt. I takt med att människors inkomster ökar ökar vi också skatten, så att styrningen blir densamma i förhållande till inkomst. Regeringen vidtar också en hel del andra åtgärder för att underlätta för människor som bor på landsbygden och i glesbygden. Bland annat har vi en särskild satsning på kollektivtrafik i glesbygd för att underlätta kollektivtrafikresande.
Herr talman! Som Magdalena Andersson kanske kommer ihåg lovade Socialdemokraterna inför valet att inte höja drivmedelsskatten - kanske därför att man då hade en fördelningspolitisk synvinkel på detta. Men det här bröt man sedan när man satte sig i regering med det parti i Sverige som - medvetet eller omedvetet; jag vet inte - vill avfolka landsbygden. Den höjning som kommer att ske kommer att slå mot dem med lägst inkomst. Det är ett faktum. Varje hundralapp innebär en stor skillnad för dem med lägre inkomster. Vi får ofta höra från finansministern att Sverige har urstarka finanser. Om vi nu har urstarka finanser, varför ska man då höja en skatt som slår specifikt mot dem med lägre inkomster? Hur går det ihop? Vad gäller klimatet kan jag säga att vi står för en promille av utsläppen vad avser de här delarna. Om man nu vill gynna miljön är det väl bättre att satsa på till exempel kärnkraft, så att vi blir mindre beroende av kolkraft och annat. Men det vill den här regeringen inte heller göra. Trots skrytet om att finanserna är urstarka kanske det är så att utgifterna ökar väldigt mycket. Vi ser till exempel hur Sverige är en av de största nettobetalarna i EU. Vi betalar tiotals miljarder för att betala överbetalda EU-byråkrater i en union som blir alltmer antidemokratisk. Vi har den havererade migrationspolitiken, som fortfarande slår hårt mot våra kommuner och mot statsfinanserna. Då kanske det är enklare att slå på dem med lägst inkomster för att de har minst ork och utrymme i sin vardag att klaga. Jag vet inte. Det kanske är så. Sverigedemokraterna har en politik som är solidarisk. Vi är det parti som vill satsa mest på sjukvården för att till exempel höja de offentliganställdas löner. Det stämmer inte med finansministerns påstående. Vi vill satsa pengar generellt för att stärka de sociala skyddsnäten och välfärden i stort. Vi har en annan politik än vad den här regeringen har, vilket medger att vi kan sänka skatter och samtidigt stärka välfärden, försvaret, polisen och så vidare. Det handlar bara om prioriteringar. När vi röstade om det femte jobbskatteavdraget, för att ta ett exempel, gjorde vi ett val och gick med på en skattesänkning som var mer riktad mot dem med lägre inkomster och inte mot dem med högre. Finansministern får se efter hur vi har ställt oss konkret innan hon påstår någonting annat. Jag kan också konstatera att vi i vår budget ofta satsar specifikt på de pensionärer som har lägst inkomster. Den debattartikel som finansministern hänvisar till berör bara en del frågor. Det handlar egentligen bara om hur en eventuell förhandling skulle kunna gå till. Det är ett förslag på hur det skulle kunna se ut, inte faktisk politik och ingenting som är beslutat. En budget är mycket större än en enskild debattartikel. Jag kan konstatera att den här frågan verkar vara lite känslig, eftersom jag inte kan få något löfte av finansministern om att man kommer att motverka Miljöpartiet om de vill genomdriva fler förslag som är negativa för svensk landsbygd och för de människor som har lägst inkomster. Jag skulle vilja få veta av finansministern om det är så att man avser att ta strid för landsbygden i större utsträckning än vad man gör för tillfället.
Herr talman! Frågan är varför vi vill ha den här indexeringen trots att vi har överskott i de offentliga finanserna. Som jag sa beror det på att vi vill behålla miljöstyrningen. Om man inte har en sådan indexering minskar miljöstyrningen hela tiden. Det vore inte bra för klimatet. Det är viktigt att upprätthålla samma nivå. Vi ökar heller inte miljöstyrningen, utan upprätthåller samma nivå och skapar en bra förutsägbarhet för bilproducenter och konsumenter. Om man lyssnar på Jeff Ahl skulle man kunna tro att låginkomsttagare kör mer bil än höginkomsttagare, så att det här är en regressiv skatt. Så är det naturligtvis inte, utan det är naturligtvis så att människor med högre inkomster kör mer bil än personer med lägre inkomster. Jag har också ett påpekande när det gäller pensionärerna med de lägsta inkomsterna. Hösten 2014 stoppade Sverigedemokraterna tillsammans med de andra borgerliga partierna en skattesänkning för pensionärerna med de lägsta inkomsterna. I den här debattartikeln, som Jeff Ahl inte riktigt verkar vilja kännas vid, skriver Oscar Sjöstedt tydligt att han är beredd att lägga sig platt för Moderaterna och de andra borgerliga partierna för att se till att de kommer i regeringsställning och att Anna Kinberg Batra blir statsminister. Och när Anna Kinberg Batra är statsminister är det naturligtvis inte en stärkt sjukvård som kommer i första rummet, utan precis de skattesänkningar som Oscar Sjöstedt omfamnar i artikeln. Det Sverigedemokraterna står för är nu att man ska sänka skatten för dem som tjänar mer än 50 000, ta bort den statliga värnskatten, som de med de högsta inkomsterna betalar, och höja brytpunkten. Man vill även utvärdera ett sjätte jobbskatteavdrag. Det är alltså väldigt tydligt att Sverigedemokraterna står för stora och omfattande skattesänkningar, mest riktade till dem som tjänar allra mest. Då blir det såklart inga pengar kvar till sjukvården. Det säger sig självt.
Herr talman! Jag kan konstatera att de med lägst inkomster kör mindre bil av en viss anledning, nämligen att de har lägre inkomster. Det kan vi vara helt överens om. Men vad tror Magdalena Andersson händer om skatten går upp? Jo, då kommer de med lägst inkomster att köra ännu mindre bil, och det påverkar såklart till exempel de människor med lägst inkomster som bor på landsbygden, där man är beroende av sin bil. Finansministern talade tidigare om satsningar på kollektivtrafiken. Det finns inte och kommer aldrig att finnas någon kollektivtrafik i stora delar av landsbygden. Den satsningen kommer aldrig någon regering att kunna göra. Herr talman! Drivmedelsskatten är en särskilt känslig skatt som riskerar att göra bilåkandet till en klassfråga, och det är uppenbart att regeringen avser att göra så. För Sverigedemokraterna är det här orimligt. Enligt Magdalena Andersson och Socialdemokraterna är det viktigt att skattesubventionera bilar som enbart samhällets välbeställda har råd att köpa. Denna fråga bland många andra visar i dag att det bara är Sverigedemokraterna som vill att Sverige ska hålla ihop på alla nivåer. Sverige är mer än bara Stockholms innerstad. Det här måste regeringen inse. Jag förväntar mig att regeringen omgående tar sitt förnuft till fånga, slutar bestraffa dem som bor på landsbygden och ser till att möjligheten att transportera sig själv inte blir en klassfråga.
Herr talman! Regeringen har en samlad politik för den svenska landsbygden som består av en rad satsningar. Bland annat har vi byggt ut universitet och högskolor över hela landet, vilket har varit otroligt viktigt för tillväxten runt om i landet under de senaste decennierna. Vi ser till att flytta statliga jobb ut i landet, och vi har satsat mångmiljardbelopp på att bygga ut bredband runt om i hela landet. Vi satsar på vägunderhåll och tjälsäkring och gör även särskilda satsningar på kollektivtrafik i glesbygd. Utöver detta har vi ett särskilt stöd till kommersiell service. Regeringen driver en omfattande politik för att göra det möjligt att leva och verka i hela landet, för vi vill att Sverige ska hålla ihop. Man kan undra hur Sverigedemokraterna ser på den frågan, eftersom Sverigedemokraterna numera står bakom ett mycket omfattande skattesänkarpaket. Jeff Ahl talar om att Socialdemokraterna står för människor i Stockholms innerstad. Jag undrar hur stor andel av dem som Sverigedemokraterna nu vill sänka skatten för, som tjänar över 50 000 i månaden, som befinner sig i Stockholms innerstad. Det är i alla fall fullt av dem på Stureplan. Det är för dem som hänger runt Stureplan, som är rika i finanssektorn, som Sverigedemokraterna nu vill sänka skatten när man vill ta bort avtrappningen av jobbskatteavdraget för dem som tjänar över 50 000. Det är omfattande skattesänkningar för personer som tjänar över 50 000 kronor i månaden som Sverigedemokraterna nu står bakom. Det är viktigt att Sverigedemokraternas väljare känner till den politiken.